Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad vid utskottets betänkande.

Herr talman! Just nu är det folkmordet, inte miljömordet, som står i förgrunden. Det är med smärta och ångest man söker föreställa sig vad som händer i verkligheten bakom de statistiska uppgifterna i krigskommunikéerna från Saigon. Befrielsestyrkornas offensiv har pågått sedan den 30—31 mars, sedan en dryg månad, och USA:s nykoloniala armé och regim slås överallt sönder och samman. När de amerikanska rådgivarna hunnit sätta sig i säkerhet kommer USA :s bombflyg och sjunde flotta och söker utplåna vad som kan finnas kvar av byar och städer.

Amerikanska krigsfartyg vid både den nordvietnamesiska och den sydvietnamesiska kusten besköt misstänkta mål, sade talesmän för USA:s flotta. Hangarfartyget Midway anslöt sig till armadan och ökade därmed antalet hangarfartyg till fem på uppdrag i krigszonen. Ett sjätte hangarfartyg rapporterades vara på väg.” Vad betyder Quang Tris utkanter och s.k. ställningar 48 km nordost om Saigon? Jo, det betyder att bombmattorna läggs över stadsområden som är utomordentligt tätbefolkade i normala fall och som nu är dubbelt tätbefolkade genom strömmen av människor som söker sig till städerna i tron att där är de bättre skyddade mot bombangrepp. Detta sker i Sydvietnam, i ett land som USA officiellt försvarar och inte angriper. Vår motion gällde de mer bestående verkningarna av angreppskriget i Indokina. Vi hade förra året en motion med samma innebörd och med krav på att den svenska regeringen skulle ta initiativ för att få till stånd en internationell konvention mot ekocid, mot miljömord. Motionen förra året blev positivt behandlad i utrikesutskottet, även om den blev avslagen. I år har den aktuella motionen blivit behandlad enbart positivt, och jag kasserar in detta betänkande från utrikesutskottet såsom mycket positivt. Vi nämnde i motionen den teknik som används för att förstöra miljön. Särskilt förödande har den strategiska bombningen med plan av typen B-52 varit. Ett typiskt B-52-förband omfattar sju plan, som ”mättnadsbombar” ett område på 0,8 x 4,8 km, dvs. omkring 400 hektar. Dessa strategiska bombningar dygnet om från mycket hög höjd är områdesbombningar, inte målbombningar, och syftar liksom en stor del av de s.k. taktiska bombningarna till att omintetgöra mänskligt liv i nuet och försvåra eller omöjliggöra mänskligt liv i dessa områden i fortsättningen. Vi pekade också på andra förstörelsemetoder, bl.a. det bulldozer-program som började i liten skala 1965 och som fått allt större omfattning. Där används numera huvudsakligen större traktorer av typ D-9, som väger 80 ton, därför att — som en citerad kompanichef uttryckte det — ”stora träd, 150 cm och mer i diameter, tog musten ur D-7-traktorn”, som användes tidigare, ”och några träd måste man låta stå kvar”. Det finns enligt de rapporter vi hade när motionen skrevs fem traktorkompanier med 30 traktorer i varje. Där de gått fram finns inte ett spår kvar av byarna eller av det traditionella landskapet i övrigt. I den tidigare motionen redogjorde vi också för den kemiska krigföringen som förstört — sannolikt för oöverskådlig framtid — stora delar av växtligheten i Sydvietnam. Den allvarligaste skadan är kanske skadan på mangroveskogarna vid kusten och vid flodmynningarna, som utgör vad man kallar en ekologisk nisch för skaldjur och fiskar och som betyder enormt mycket när det gäller att skydda kusten mot havet. Dessa mangroveskogar, som haft många tusen år på sig för att växa och erövra mark från havet, har förstörts med ganska enkla kemiska medel. Sju—åtta år efter det att vissa av dem har blivit förstörda står de fortfarande helt döda, och man vet inte hur många år eller decennier det kan ta för nya skogar att börja växa. Vi syftar som sagt till en internationell konvention mot miljömord, mot denna destruktion av ekosystem i stor skala. Utskottet har funnit att man kanske i första hand bör syfta till att få punktförbud mot alla beståndsdelar som ingår i miljömordet, och detta är kanske så långt man kan komma för tillfället. Jag har alltså intet annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi vet att svåra miljöskador i dag åstadkommes under krig.

De desperata massbombningar som nu äger rum riktas inte bara mot militära mål utan slår direkt mot civilbefolkning. Detta gäller också andra stridsmetoder och vapen. Vietnamkriget, herr talman, är ett exempel på att insatser måste göras för att skapa respekt för existerande förbud och på vikten av ett intensifierat arbete på en vidare utveckling av förbudsreglerna. I en partimotion från liberalt håll har vi krävt ett förbud mot miljömord i samband med krigföring. Det är sant att begreppet ekocid eller miljömord inte är lätt att definiera i entydiga och koncisa juridiska termer. Därför ansluter vi oss till utrikesutskottets tanke, att syftet med motionen i första hand bör främjas genom konkret utformade punktförbud på olika områden. Men här återstår en rad insatser att göra, såsom utskottet konstaterar. Det gäller att arbeta fram och få accepterad den planerade konventionen mot utveckling, tillverkning och lagring av kemiska stridsmedel. Det sker vid nedrustningskonferensen, och vi hoppas i det sammanhanget att de svenska insatserna skall bidra till att få den konventionen förverkligad och antagen. Detsamma gäller strävandena att få till stånd förbud mot terroroch zonbombningar och mot användning av sådana vapen och stridsmetoder som direkt riktar sig mot civilbefolkningen. Här gäller det också att skapa regler för tillämpningen av förbuden, hur överträdelser skall kunna beivras och vilka åtgärder som då kan vidtas. Det finns alltså mycket som vi kan göra genom punktförbud och punktinsatser. Men skulle det visa sig att arbetet på de här frågorna både vid nedrustningskonferensen och vid de expertkonferenser som Röda korskommittén ordnar inte leder till positivt resultat, finner vi det både motiverat och angeläget att Sverige överväger att aktualisera tanken på en allmän konvention mot miljömord. Den tanken är också inkluderad i utskottets skrivning. Herr talman! Det kan visa sig vara ett värde i sig att framföra tanken på en allmän konvention mot miljömord för att få en debatt till stånd. även om utsikterna att få fram en sådan konvention i dag kan te sig små. Man kan också tänka sig den formen, att konventioner om förbud på olika delområden så småningom samordnas i en enda övergripande allmän konvention mot miljömord.

Därför bör Sverige driva på i dessa frågor. Herr talman! Med de här orden vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet nr 5.

Herr talman! Utrikesutskottets utlåtande nr 5 och de två motioner, av herr Takman och herr Helén, som behandlas däri berör företeelser som i samband med Vietnamkriget upprört stora delar av opinionen i världen. Det gäller USA:s kemiska krigföring med växtbekämpningsmedel o. d. som förstör växtlighet och har djupgående verkningar på ekologin. Det gäller också flygoch terrorbombning mot civilbefolkningen, liksom bulldozer-program för nedmejning av skogar, användning av superbomber samt tvångsförflyttning av civilbefolkning för att åstadkomma zoner för fri eldgivning. Alla dessa former för krigföring är ovanligt upprörande genom att de drabbar civilbefolkningen och dess levnadsförutsättningar. Utrikesutskottet och riksdagen uttalade i höstas att huvuddelen av de stridsmedel och metoder som avses med begreppet ”ekocid” eller ”miljömord” — två språkliga nyskapelser på detta område — kunde anses vara täckta av internationella förbud. Jag erinrar i det här sammanhanget om Genkveprotokollet av 1925 som förbjuder användande i krig av kvävande, giftiga eller liknande gaser och bakteriologisk krigföring. I år breddas debatten i den huvudfråga som det handlar om, och utrikesutskottet omfattar nu samma mening som i fjol. Denna vår mening, nämligen att det existerar ett täckande förbud, har understrukits bl.a. genom en på svenskt initiativ antagen resolution i FN:s generalförsamling 1969. Med stöd av denna, som antogs med en överväldigande majoritet av FN:s medlemsstater, kan hävdas att förbud existerar mot användning i krig av alla former av biologiska och kemiska stridsmedel, däribland även användning i krig av växtbekämpningsmedel och tårgas. Men den tolkningen är omstridd och accepteras tills vidare på officiellt håll inte av den stat som främst här berörs, nämligen Amerikas förenta stater. President Nixon har aktualiserat ett förslag att kongressen skulle ratificera 1925 års Gendveprotokoll men göra en reservation för växtbekämpningsmedel och tårgas. Det är givetvis utomordentligt viktigt att vi kan få en entydig och universell tolkning av protokollet och innebörden av däri stipulerade förbud. Man kan väl säga att på senare tid har också på amerikanskt håll visats en ökad förståelse för den rättsliga position Sverige och flera andra länder i detta avseende intar. En framstående vetenskapsman, professor Baxter vid Harvarduniversitetet, har i en artikel skrivit att han antar att om Gentveprotokollet skulle komma under Haagdomstolens prövning för tolkning skulle domstolen sannolikt uttala att protokollet är fullständigt och täcker alla kemiska och biologiska stridsmedel. Sverige deltar aktivt i arbetet på att utveckla folkrätten i dessa frågor, för att precisera dess innebörd och vidga förbudsreglerna. Som herr Wirmark nyss underströk och som även utskottet uttalar återstår mycket att göra härvidlag för att få en enhetlig tolkning av bestämmelserna och utforma sanktionsbestämmelser om brott mot dessa förbud. Jag kan nämna att just i dagarna pågår en ny konferens med Internationella rödakorskommittén i Gendve, som tillsammans med nedrustningskonferensen i Gendve är det organ där dessa frågor främst behandlas. Konferensen utgör en fortsättning på ett arbete som tidigare inletts och Sverige kommer där att ge nya konkreta bidrag till arbetet. Troligen under morgondagen kommer den svenske delegaten att hålla ett tal som utförligt behandlar dessa frågor och som ger bidrag till en vidare utveckling av folkrätten och krigets lagar. Jag har haft tillfälle att läsa det tal som skall hållas, och jag tror mig kunna förutsäga att när referaten inom kort blir kända kommer reaktionen hos svensk opinion att bli positiv och uppskattande. Talet i Gendve kan ses som en fortsättning på och utveckling av de tankegångar som framförs i utrikesutskottets betänkande nr 5. Det råder inga delade meningar om syftet i dessa sakfrågor i utrikesutskottet och, som jag antar, heller inte i riksdagen. Däremot råder viss olikhet i bedömningen av vad som är den bästa metodiken för att främja syftena. Utskottet har ansett att detta sker bäst genom att man fortsätter arbetet med att söka få till stånd konkret utformade punktförbud på olika områden och genom att man utarbetar sanktionsregler för tillämpning av de befintliga förbuden. Det gäller också arbetet på en konvention mot utveckling, tillverkning och lagring av kemiska stridsmedel. Om dessa strävanden skulle visa sig inte leda till resultat bör man, som utskottet säger, ”kunna överväga att aktualisera en allmän konvention eller andra lämpliga och realistiska former av initiativ”. Den linjen är konsekvent med tanke på att vi hävdar att ett täckande förbud existerar genom befintliga konventioner och FN-dokument. Vidare är den säkert också den mest praktiska arbetsmetoden just nu. Att i nuvarande internationella läge gå fram och söka aktualisera en allmän konvention mot s.k. miljömord skulle troligen visa sig mindre effektivt av flera skäl och kunna leda till en ofruktbar polemik mer än till en konstruktiv debatt. Men det alternativet hålls fram för att, om inte annat, vid behov kunna aktualiseras i en framtid. Detta gäller främst en fråga om metodik, inte om angelägenheten i de sakfrågor motionärerna tagit upp och som regeringen, inte minst genom Alva Myrdals insatser, länge och aktivt arbetat på för att bidra till internationella lösningar. Man kan alltså se utrikesutskottets betänkande över motionerna som en manifestation av enigheten i sakfrågorna i dessa för krigföringens och folkrättens utveckling utomordentligt angelägna frågor. Jag yrkar bifall till utrikesutskottets hemställan.

Herr talman! Efter flera års diskussioner rörande ändrad kostnadsfördelning mellan stat och kommun beslöt riksdagen år 1969 att hos regeringen begära en utredning. Förhalningen av frågan föranledde 1971 års riksdag att ånyo begära, som det hette, ”en skyndsam parlamentarisk utredning rörande kommunernas ekonomiska situation, varvid frågan om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun beaktas”. Den nuvarande ordningen beträffande finansieringen av de kommunala bostadstilläggen ansågs utgöra ett exempel på nödvändigheten av att snabbt utreda kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Riksdagen beslutade också att som sin mening ge till känna vad som hade anförts beträffande statligt grundbelopp i det kommunala bostadstillägget. Direktiven till den sedermera tillsatta utredningen om kommunernas ekonomi, av finansministern betecknad som ”kommitté”, förefaller mera handla om en begränsning av den kommunala servicen och avgiftsfinansiering av densamma än om ändrad kostnadsfördelning. Vänsterpartiet kommunisterna har därför i motion nr 75 föreslagit att riksdagen ånyo som sin mening ger till känna att behovet av en ändrad kostnadsfördelning mellan stat och kommun beaktas i den tillsatta utredningen. Svenska kommunförbundet har i skrivelse till regeringen förra hösten anfört att en utredning av hela kostnadsfördelningsproblemet inte får utgöra hinder för en omedelbar höjning av statsbidragsnivån för vissa verksamheter, där ett ökat statligt kostnadsengagemenag är särskilt motiverat. Barntillsynen, väghållningen samt bostadstillägg till pensionärer och barnfamiljer anförs av Kommunförbundet som exempel på sådana områden. I motionen 75 har vi också anfört att i avvaktan på utredningsresultatet borde åtgärder vidtas redan nu på vissa områden. Vi har liksom Kommunförbundet menat att ett statligt grundbidrag till pensionärernas bostadstillägg är en angelägen åtgärd. Därför har vi i motionen föreslagit att riksdagen uttalar sig för ett sådant bidrag. Låt mig erinra om att just denna fråga blev föremål för särskild markering i fjolårets beslut här i riksdagen, och det är därför minst sagt anmärkningsvärt att de ledamöter av finansutskottet, som då stod som undertecknare av den reservation som även vann kammarens bifall, nu har sprungit ifrån linjen om särskilda åtgärder på detta område. Man har alltså från de borgerliga partierna nu accepterat utskottsskrivningen att dessa frågor torde rymmas inom ramen för den kommunalekonomiska utredningens arbete. Det kunde vara intressant att höra motiven för denna helomvändning, och jag vill gärna fråga om anledningen. Vi har i vpk-motionen föreslagit att riksdagen uttalar sig för dels att kommunerna befrias från den allmänna arbetsgivaravgiften, dels att staten övertar personalkostnaderna för barnstugeverksamheten. Utöver att de här berörda frågorna är angelägna och för kommunerna betungan de är de också administrativt enkla att lösa oberoende av den mera omfattande utredningen. Finansutskottet har gjort det lätt för sig genom att föreslå att samtliga motioner skickas över till kommunalekonomiska utredningen. Vissa av de väckta motionerna har den utformningen att detta kan vara riktigt, men i motionen 75 föreslås uttalanden från riksdagen i fråga om konkreta åtgärder utan att invänta utredningsresultaten. Att översända den motionen utan ställningstagande till vad som föreslås i densamma kan inte anses vara tillräckligt. Innebär finansutskottets inställning möjligen också att man helt bortser från de synpunkter Svenska kommunförbundet framfört i sin skrivelse rörande omedelbara åtgärder på vissa områden utan att invänta den totala utredningen? Vpk-motionen innebär att man skulle prioritera några angelägna områden, där åtgärder för en annan kostnadsfördelning bör kunna åstadkommas utan tidsödande utredning om hela kostnadsfördelningsproblemet, och såvitt jag kan förstå var det också det saken gällde förra året när bostadstilläggen gjordes till föremål för ett särskilt beslut. Det är naturligtvis ett framsteg om enskilda frågor kan lösas i avvaktan på utredningens resultat.

Herr talman! I finansutskottets betänkande nr 23 punkten 1 har utskottet behandlat motionen 627, vari vi motionärer hemställt att alla kommuner inom Värmlands län som tillhör allmänna stödområdet överföres till skattekraftsområde 2. Det är ingen ny fråga som vi har aktualiserat. Redan år 1965, när beslutet togs i riksdagen, fanns förslag om att Värmlands, Kopparbergs och Gävleborgs län skulle inplaceras i ett högre skattekraftsområde, nämligen skattekraftsområde 2. Kamrarna kom här till skiljaktiga beslut, men efter sammanjämkning beslutade riksdagen att överföra delar av länen till område 2. Som skäl för detta anförde statsutskottet att de delar av länen som hade en mera utpräglad karaktär av glesbygd och där befolkningsutvecklingen var särskilt ogynnsam borde överföras till skattekraftsområde 2 och kommuner och församlingar tillförsäkras 110 procent av medelskattekraften i riket. Härigenom skulle kommuner, som i dessa län på grund av belägenhet, ytbeskaffenhet och befolkningsutveckling hade särskilda svårigheter i ekonomiskt hänseende att kämpa mot, kunna tillgodoses på ett effektivare sätt än enligt det förslag utskottet framlagt i sitt tidigare utlåtande. Utskottet var dock medvetet om att man även med denna justering av gränsen mellan skattekraftsområdena 1 och 2 kanske inte beträffande alla kommuner nådde en sådan utjämning av skattetrycket som kunde anses önskvärd. Men utskottet erinrade om att Kungl. Maj:t enligt förordningen om skatteutjämningsbidrag hade befogenhet att förordna om avvikelse från indelningen i skattekraftsområden och dessutom möjlighet att tilldela kommuner extra skatteutjämningsbidrag i syfte att undanröja obilliga skattetrycksskillnader som inte avhjälptes av bidragen vid brist på skattekraft och vid hög utdebitering. Vi säger i vår motion, att sedan detta beslut fattades har tiden visat att gränsen för skattekraftsområde 2 borde dras längre söderut och kanske omfatta hela Värmlands län. Berörda områden uppvisar en svårbemästrad arbetslöshet trots att lokaliseringsmedel i betydande omfattning ställts till förfogande. Utflyttningen från området har också medfört en sned åldersfördelning som medför höga kostnader för kommunerna när det gäller åldringsvård, kommunala bostadstillägg osv. KELP:s sammanställning över skattekraften för några för området representativa kommuner visar en skillnad — ett underskott — för kommunerna på ca 24 skattekronor för år 1972 i förhållande till medelskattekraften i riket. Prognoserna pekar på att detta underskott ökar för att år 1976 vara uppe i ca 34 skattekronor. Som jag tidigare framhållit talar starka skäl för att hela Värmland borde placeras i skattekraftsområde 2. Men då en år 1970 tillsatt utredning har att överse reglerna om skatteutjämningsbidrag till kommunerna föreslog vi att gränsen för skattekraftsområde 2 inom Värmlands län bör sammanfalla med gränsen för allmänna stödområdet. Nu säger finansutskottet, att skatteutjämningsrevisionen kommer att lämna sitt betänkande i juni månad i år och att utredningens arbete bör avvaktas innan riksdagen tar ställning till motionärernas förslag, och avstyrker därför motionsyrkandet. Herr talman! Med hänsyn till att utskottet är enigt avstår jag från yrkande i frågan men uttrycker förhoppningen att utredningens betänkande kommer att utmynna i ett för dessa områden gynnsamt förslag.

Herr talman! Herr Berndtson i Linköping sade att finansutskottet har gjort det lätt för sig genom att bara föreslå att en hel rad motioner överlämnas till kommunalekonomiska utredningen. Jag vet inte om vi har gjort det speciellt lätt för oss. Vi är väl medvetna om att flera av dessa motioner — även motionen 75 från vänsterpartiet kommunisterna — innehåller en rad förslag som skulle få betydande ekonomiska konsekvenser om de genomfördes direkt. Sådana åtgärder bör därför i varje fall föregås av en utredning. Mot den bakgrunden är det väl fullt rimligt att utskottet, som är helt enigt på denna punkt liksom på andra punkter i detta betänkande, föreslår att motionerna överlämnas till den kommunalekonomiska utredningen. Finansutskottets betänkande nr 23 omspänner ett par ganska stora frågor. Skatteutjämningsbidraget är vi helt eniga om. Vi är också helt överens om den tekniskt sett ganska komplicerade frågan om skattebortfallsbidrag till kommunerna. Jag noterar denna enighet med tillfredsställelse. Betänkandet redovisar tio motioner. Jag skall inte gå in i någon närmare diskussion med herr Berndtson i Linköping om olika delförslag. Jag är övertygad om att den kommunalekonomiska utredningen kommer att läsa motionerna och göra det — det vågar jag förutsätta — med påtagligt intresse. Herr Norrby i Gunnarskog berörde motionen 627 som behandlar frågan om gränserna för skattekraftsområdena. Jag kan förstå att man vill aktualisera önskemål i den riktningen. Som framgår av finansutskottets betänkande får vi, som herr Norrby också påpekade, möjlighet att återkomma till dessa speciella problem. I den situation som nu föreligger tycker vi inom finansutskottet att det inte finns någon anledning att göra något försök till ändrade gränsdragningar. Vi kommer ju aldrig ifrån problemen om var gränserna skall dras och vi kommer aldrig ifrån meningsskiljaktigheter om dessa gränsdragningar. Men när vi får den signalerade utredningen — vi hoppas den kommer redan i juni — blir det tillfälle att i remissyttranden och med anledning av den blivande propositionen återkomma till de berörda frågorna. Jag noterar, som sagt, att finansutskottet är enhälligt på alla punkter. Jag ber att få yrka bifall till finansutskottets hemställan i betänkande nr 23.
Herr talman! Om man i en motion begär åtgärder i avvaktan på utredningens resultat kan man ju som motionär inte gärna nöja sig med att utskottet hänvisar motionen till denna utredning som alla förutsätter skall ta en ganska lång tid. Det har väl ändå inte undgått finansutskottet att årets vpk-motion prioriterar några områden där snara åtgärder är både möjliga och nödvändiga i fråga om ändrad kostnadsfördelning mellan stat och kommun. Behovet av en total översyn av kostnadsfördelningen kvarstår givetvis. Vi menar att finansministerns direktiv för den utredningen är alltför snäva; problemet är större än direktiven anger. Därför har vi ansett att riksdagen ånyo borde ha gett till känna som sin mening att behovet av en ändrad kostnadsfördelning bör beaktas i den tillsatta utredningen.
Herr talman! Herr Berndtson i Linköping efterlyste orsakerna till att oppositionen nu frångår vissa synpunkter som vi tidigare har anslutit oss till. Vad som har skett är att sedan vi sist behandlade sådana här frågor har den utredning tillsatts som riksdagen begärt. Jag vill uttala tillfredsställelse över att vi inom utskottet har kunnat uppnå enighet inom samtliga de områden som detta betänkande avhandlar. Herr Berndtson i Linköping ifrågasätter att vi beaktat de synpunkter som Kommunförbundet har framfört. Jag tror att man inom Kommunförbundet är mycket tacksam över att vi i utskottet lyckats nå enighet i andra mycket väsentliga frågor. Jag tänker då närmast på skattebortfallsbidraget. Vi har all anledning att vara tacksamma över att vi kunnat uppnå enighet vid behandlingen av förslaget på denna punkt. De olika motioner som nu överlämnas till kommunalekonomiska utredningen omspänner en hel massa olika förhållanden. När vi nu kunde uppnå en total enighet om samtliga de ärenden som ryms i detta betänkande har vi ansett det vara riktigt att göra som vi gjort. Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Herr Löfgren försöker motivera de borgerliga ledamöternas ståndpunkt, men jag är inte alldeles övertygad om riktigheten i hans beskrivning. Förra året förelåg det nämligen dels en reservation beträffande utredning om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun, dels — trots detta — en reservation beträffande statligt grundbidrag till kommunerna för utgivande av kommunala bostadstillägg. Bägge dessa reservationer var undertecknade av samma utskottsledamöter, vilka för övrigt är i stort sett desamma som de som i år har undertecknat utskottsbetänkandet. Såvitt jag kan förstå är behovet av en markering i frågan om de kommunala bostadstilläggen minst lika angelägen i år som i fjol. Det förhållandet att det tillsatts en utredning sedan förra gången har tydligen i varje fall inte påverkat motionsförfattarna. I en av de borgerliga motionerna i detta ärende sägs nämligen följande: ”Med hänsyn till de omfattande utredningsdirektiven kan förutses att avsevärd tid kommer att förflyta innan utredningen framlägger sitt slutbetänkande. På grund härav anser vi det angeläget för kommunernas ekonomi att viktiga dellösningar åstadkommes under utredningens pågående arbete.” Det är sådana viktiga dellösningar vpk-motionen har förordat.

Herr talman! Jag tycker att herr Berndtson i Linköping borde vara nöjd med behandlingen av sin motion. Jag vill understryka herr Löfgrens uttalande att det som nu föreslås är något av en paketuppgörelse. Ser man till vad som realiter är möjligt att vinna, tror jag ändå att utskottets förslag är det bästa som kan åstadkommas i den situation som nu föreligger, när en utredning tillsatts för att närmare syna dessa frågor. Också jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I motionen 646 med Lars Schött som första namn har moderaterna påtalat en brist som råder i gällande skattesystem i och med att hänsyn inte alltid tas till den nedsatta skatteförmåga som många människor har antingen på grund av eget handikapp eller på grund av vårdeller försörjningsansvar gentemot barn, make eller anhörig med nedsatt skatteförmåga. De regler som nu gäller om extra avdrag för väsentligt nedsatt skatteförmåga innebär bl.a. att sådant avdrag kan medges med högst 6000 kronor i vissa särskilt angivna fall, om nedsättningen av skatteförmågan orsakats av sjukdom eller dylikt eller av underhåll av andra närstående än barn för vilka den skattskyldige åtnjuter allmänt barnbidrag. Nu anser emellertid såväl motionärer som reservanter att bestämmelserna bör ändras på så sätt att ordet ”väsentlig” skall utgå och att högsta avdragsbeloppet, som nu är 6 000 kronor, skall höjas till 10 000 kronor, avpassat efter de omständigheter som råder i fallet. Vidare anser vi att bestämmelsen om inskränkning i rätten till extra avdrag för nedsatt skatteförmåga vid underhåll av barn som har allmänt barnbidrag bör utgå. Motivet för dessa förslag är att de människor som lider av sjukdom eller handikapp har betydligt högre levnadskostnader än friska personer, vilket hänger samman med graden av sjukdomen eller handikappet. Skulle inte dessa få åtnjuta avdrag för nedsatt skatteförmåga, kommer de i realiteten att drabbas av en extra hög progressiv beskattning. Det kan inte vara rimligt att progressiviteten i beskattningen ökar på grund av utgifter för den dyrare livsföring som hänger samman med sjukdom och handikapp. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Riksdagen har många gånger prövat liknande yrkanden som det som reservanterna nu för fram och avvisat dem. Inga nya skäl har anförts detta år. Det avgörande för extra avdrag, säger utskottet i år liksom riksdagen sagt tidigare, bör vara den skattskyldiges ekonomiska ställning. Har denne betydande inkomst eller förmögenhet, har riksdagen vidare understrukit, kan skatteförmågan knappast vara väsentligt nedsatt såvida han inte fått vidkännas en avsevärd utgift. Riksdagen har vidare understrukit att kostnader för hemmavarande barn enligt allmänt godtagna principer inte beaktas vid beskattningen utan i stället kompenseras genom bl.a. barnbidrag. Motionärerna har inte heller visat att den nuvarande beloppsgränsen är otillräcklig. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Samtliga de motioner som behandlas i detta utskottsbetänkande syftar till att förhindra orättvisor vid beskattningen genom kravet på inkomstårets slutenhet och att lindra de verkningar som uppstår på grund av den hårda progressiva beskattningen, när inkomsterna varierar från det ena året till det andra. Vi menar att det inte kan vara rimligt att beskatta en del personer hårdare bara därför att de har en ojämn inkomstfördelning mellan de olika åren. Herr talman! Jag skall med dessa ord be att få yrka bifall till de vid betänkandet fogade reservationerna.
Herr talman! Den här frågan tillhör också skatteföljetongerna i riksdagen; vi har hört den under minst ett tiotal år, ja kanske från 1956. Företagsskatteberedningen kommer att pröva samtliga dessa frågor. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag kan börja med att instämma i vad herr Brandt sade, nämligen att dessa frågor har återkommit i riksdagen under många år. Att de i dag återigen är föremål för riksdagens ställningstagande beror väl på att de ännu inte på något sätt är lösta. I det föreliggande betänkandet har skatteutskottet haft att behandla ett antal motioner med yrkanden om rätt till resultatutjämning vid beskattningen liksom om rätt till progressionsutjämning och allmän öppen resultatutjämning enligt kontometoden. Frågan prövades av 1957 års skatteutredning men föranledde inget förslag till riksdagen i dessa avseenden. En allmän resultatutjämning genom kontosystem skulle få betydelse i första hand för mindre rörelseidkare, jordbrukare och fastighetsägare, och dessa företagargrupper är särskilt känsliga för de konjunktursvängningar som med jämna mellanrum uppträder i vårt samhälle och resulterar i företagsnedläggningar och permitteringar. Kontometoden innebär egentligen bara ett uppskov med beskattningen, men den skulle öppna möjligheter till att utjämna skillnaderna mellan olika inkomstår och på det sättet medverka till en ökad ekonomisk stabilitet hos berörda företagare och få stor betydelse just i konjunkturlägen med minskad sysselsättning. Att uppnå en sådan stabilitet i näringslivet och på arbetsmarknaden måste väl också ligga i samhällets intresse. Genom kontometoden skulle man kunna hjälpa alla de mindre företagare som inte har möjlighet att utnyttja systemet med investeringsfonder och skapa större rättvisa mellan olika företagargrupper. Herr talman! Med det anförda ber också jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 3.

Herr talman! I motionen 109 har jag föreslagit att riksdagen måtte besluta att hos Kungl. Maj:t anhålla om förslag till bestämmelser angående möjligheter för företag att skattefritt avsätta vinstmedel till fond för täckande av kundförluster. Såvitt jag vet är det ingen följetong utan får anses vara en nyhet. Enligt min mening skulle en sådan möjlighet vara av stort värde för mindre företag, som kämpar med stora svårigheter när det gäller kapitalförsörjningen. Drabbas ett sådant företag av kraftiga kundförluster, t.ex. i samband med konkurs, kan detta få mycket allvarliga konsekvenser för företaget och äventyra dess möjligheter att fortsätta sin verksamhet. Man kan tänka sig ett mindre sågverk som levererar material till en byggmästare, vars företag går omkull. Det kan innebära att det här sågverksföretaget, som har knappt om rörelsemedel, står där utan möjligheter att fortsätta sin verksamhet. Om företaget i ett sådant läge hade en reserv av det slag som riskfonden skulle innebära, kunde det betyda att det klarade sig igenom den ekonomiska kris som en stor kundförlust ändå måste medföra för ett sådant mindre företag. Utskottet har tyvärr inte ställt sig förstående gentemot motionsyrkandet. Jag vet inte om man riktigt har förstått innebörden i förslaget; i alla fall resonerar man på det sättet att det finns ”möjligheter att genom vinstreglerande dispositioner av skilda slag åstadkomma en faktisk resultatutjämning mellan olika år”. Men det är ju inte det det är fråga om. Vidare säger utskottet att det finns särskilda regler, t.ex. lagstiftningen om skogskonto — vad den nu skulle ha med den här saken att göra — eller ackumulerad inkomst och förlustutjämning. Jag har svårt att förstå att de här tingen skulle kunna innebära att man inte behöver en riskfond. Och när vi nu har möjligheter att avsätta medel till s.k. investeringsfonder, som större företag kan utnyttja och som för dem är en värdefull sak, skulle man inte då också kunna skapa en sådan här möjlighet för de mindre företagen, som kämpar för att klara sig, framför allt i lågkonjunkturer av det slag som vi nu har genomlevat. Jag anser, herr talman, att det skulle vara en god sak och yrkar därför bifall till motionen 109.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 21 innehåller bl.a. förslag till vidgade möjligheter att erhålla förtidspension. Riksdagens beslut år 1970 kom att innebära vissa oklarheter i den delen, vilket belystes genom ett par uppmärksammade utslag i försäkringsdomstolen. Dessa beslut i domstolen föranledde interpellationer vid höstriksdagens början år 1971. Flera av oss som hade varit med om handläggningen av frågan om förtidspensioneringen i andra lagutskottet fann att de intentioner som låg bakom 1970 års beslut inte helt hade förverkligats genom försäkringsdomstolens utslag. Genom propositionen 55 år 1972 har socialministern presenterat ett förslag, innebärande att bättre direktiv skulle åstadkommas till ledning för de myndigheter som har att besluta om förtidspensionering. I anledning av propositionen har inte mindre än fyra motioner väckts med förslag till ytterligare klarlägganden när förvärvsarbetande på grund av särskilda arbetsmarknadspolitiska förhållanden skall kunna erhålla förtidspension. Behandlingen i socialförsäkringsutskottet har präglats av en stark vilja från alla håll att söka finna lösningar och klarlägganden till vägledning för främst pensionsdelegationerna när förtidspensionering av arbetsmarknadspolitiska skäl skall beviljas. Utskottsbehandlingen har lett till att utskottet föreslår vissa ändringar och tillägg i Kungl. Maj:ts förslag. Utskottet är helt enigt i sina förslag — jag vill gärna betyga min glädje över detta. Samtidigt vill jag också vitsorda den goda vilja som verkligen visats för att finna bästa möjliga lösningar av dessa ibland svåra frågor. Jag hoppas därför att de myndigheter som har att besluta i dessa för den enskilde ofta känsliga och ömtåliga ärenden skall finna vägledning för sina ställningstaganden. — Det finns anledning erinra om att i samtliga de fall där fråga om förtidspensionering uppkommer den frågan allsidigt skall prövas, vilket också framgår av 7 kap. 1 § lagen om allmän försäkring. Till slut, herr talman, vill jag återge ett avsnitt i utskottets motivering som jag hoppas skall ge klarhet i frågeställningar som rests från olika håll när frågan om förvärvsarbetandes rätt och möjlighet till förtidspension ställts. Utskottet skriver på s. 13 i betänkandet: ”Vid behandlingen av propositionen har inom utskottet uttalats farhågor för att övergångsproblem skulle kunna uppkomma i samband med att de nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 1972. Det har gjorts gällande att sådana personer som nämnda dag inte tillhör någon erkänd arbetslöshetskassa och inte heller uppbär omställningsbidrag kommer att under avsevärd tid sakna möjlighet att erhålla förtidspension.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

Herr talman! Eftersom det här föreligger ett enhälligt utskottsbetänkande finns det ingen anledning för utskottets talesman att hålla något längre anförande, men det är ändå ett par saker som jag vill framhålla och kanske också understryka. Först vill jag då i likhet med utskottets vice ordförande uttrycka tillfredsställelse över att vi har kunnat enas i utskottet och skriva ett enhälligt utskottsbetänkande. Jag uttrycker också min glädje över att socialministern har lagt detta förslag, eftersom jag anser att den i och för sig betydelsefulla reform som riksdagen beslutade om 1970 inte till alla delar har varit helt tillfredsställande. Det lagförslag som vi nu behandlar innebär närmast ett förtydligande av gällande regler och en komplettering med ytterligare tonvikt på arbetsmarknadsförhållandena. Förslaget i Kungl. Maj:ts proposition innebär att äldre arbetare som utförsäkrats från arbetslöshetskassorna och inte lyckats få något nytt arbete skall bli berättigade till förtidspension utan hälsoprövning. Jag förstår departementschefens inställning till denna fråga. Här gäller det en grupp människor som är mycket starkt utsatta för förslitning och som har de otryggaste anställningsförhållandena. Det är helt naturligt att man i främsta rummet har inriktat sig på att åstadkomma en förbättring för dem. Men vid behandlingen i utskottet kom vi till den uppfattningen att det finns andra grupper arbetstagare som av sociala skäl principiellt borde behandlas likadant som medlemmar i arbetslöshetskassorna, och därför har vi gjort ett tillägg till Kungl. Maj:ts proposition. Vi har funnit det vara naturligt att rätten till förtidspension utan hälsoprövning skall utvidgas till att gälla även dem som utan att vara med i arbetslöshetskassorna har uppburit omställningsbidrag under 21 månader. Vi har ansett det vara rimligt att också dessa äldre arbetstagare får del av den mildare pensionsprövning som förslaget innebär. Den grupp som det här är fråga om är lätt att avgränsa. Det gäller människor som har varit arbetstagare och som är långvarigt arbetslösa. Vi har i utskottet ansett oss kunna göra detta tillägg, så mycket mer som det ligger helt i linje med propositionens syfte och inte kräver några extra anslag. Departementschefen har nämligen vid förfrågan sagt, att han anser att det ryms inom ramen för tidigare begärda pensionspengar. Vi har i utskottet också haft att behandla en del motionsförslag om ytterligare liberalisering av pensionsprövningsreglerna, men de förslagen har vi inte ansett oss kunna tillstyrka. Herr talman! Den ändring i lagstiftningen som socialministerns förslag innebär och det tillägg utskottet gjort och enhälligt rekommenderat riksdagen att anta hoppas jag skall bli av stort värde för dem som av olika skäl på äldre dagar ställs utanför arbetsmarknaden. Vi hoppas också att ett irritationsmoment mellan allmänheten och försäkringsadministrationen därmed skall vara borta. Det finns anledning att tro att det nu skall bli lättare att avgöra en del tidigare svårbedömda gränsfall, av vilka en del, som jag tidigare framhållit, föranlett debatter i riksdagen, även om det givetvis inte finns möjligheter att få ett lagförslag så klart utformat att det inte även i framtiden kan uppstå vissa gränsfall. I detta sammanhang finns det anledning att understryka att den reform som riksdagen fattade beslut om 1970 och som innebar en genomgripande förändring av förtidspensioneringen har visat sig vara mycket värdefull för utslitna och bortrationaliserade äldre människor. Den förbättras nu ytterligare. Men — och detta vill jag särskilt understryka — en pension kan många gånger för en arbetstagare te sig som det sämre alternativet, i varje fall för dem som har ett arbete som han eller hon orkar med. Många i åldern 63 och uppåt är fortfarande vid sådan vigör att de föredrar att vara kvar i arbetslivet om förutsättningar därtill finns. Därför anser jag att förbättrade möjligheter till förtidspension inte får tas till intäkt för att i onödan göra sig av med eller vid nyanställning gå förbi äldre användbar arbetskraft. Arbetsgivaren måste alltjämt känna sitt ansvar. Arbetet har för de allra flesta människor ett egenvärde och får inte i onödan tas ifrån dem. Att tillvarata den äldre arbetskraften är enligt min mening fortfarande av stor vikt, från både individens och samhällets synpunkt. Till sist, herr talman, vill jag ytterligare understryka min tillfredsställelse över att vi i utskottet har kunnat bli eniga. Jag instämmer i det redan tidigare framställda yrkandet om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som tidigare talare framhållit föreligger i detta ärende ett enhälligt betänkande från socialförsäkringsutskottet. Jag har av den anledningen bara några synpunkter att framföra. Betänkandet behandlar propositionen 55, där det föreslås vissa ändringar i lagen om allmän försäkring när det gäller möjligheterna att av medicinska och arbetsmarknadsmässiga skäl erhålla förtidspension. Den lag vi antog 1970 har lett till att ett ökat antal personer på de angivna skälen kunnat erhålla förtidspension. Men det har, som man har sagt här tidigare, i vissa sammanhang uppstått tolkningssvårigheter. Detta gäller särskilt de arbetsmarknadsmässiga skälen. Man kan kanske säga att bestämmelserna inte varit så otvetydigt klara att man kunnat undgå sådana svårigheter. I propositionen 55 har man försökt konkretisera under vilka förhållanden de arbetsmarknadsmässiga skälen för en förtidspensionering skall anses föreligga. Man föreslår att den som utförsäkrats från erkänd arbetslöshetskassa och inte kan beredas arbete skall ha rätt till förtidspension, om han inte längre har möjligheter att bereda sig fortsatt inkomst genom sådant arbete som han tidigare utfört eller om annat lämpligt arbete inte kan beredas honom. Det har väckts flera motioner med anledning av propositionen. De har gemensamt haft utgångspunkten att man bör vidga rätten till förtidspension på dessa grunder. I motionen 1580 har jag och några medmotionärer från folkpartiet framhållit att vissa grupper arbetstagare och yrkesutövare enligt propositionens förslag lämnas utanför, därför att de inte tillhör någon erkänd arbetslöshetskassa.

Vi har i vår motion föreslagit att för sådana som är oförsäkrade, men som enligt 102 § arbetsmarknadskungörelsen har rätt att få — och som uppburit — omställningsbidrag under 21 månader skulle gälla samma förmåner som för de i propositionen föreslagna grupperna. Vi vill också med tillfredsställelse konstatera att man inom utskottet eftersträvat en gemensam lösning på den frågan och att utskottet nått enighet när det gällt att föreslå vissa ändringar i propositionen i den här delen; de förslagen innebär att utskottet tillstyrker ett bifall till den lösning vi har förordat i motionen 1580. Jag vill inte på polemisera mot propositionen, men jag vill liksom övriga talare uttala min tillfredsställelse över att vi i utskottet kommit fram till ett gemensamt förslag till lösning av den här frågan. Under utskottsbehandlingen stod det ganska snart klart att det fanns goda skäl att lägga fram dessa förslag till ändringar för att åstadkomma större rättvisa och jämlikhet. Det har sagts här att utskottets förslag kanske inte löser alla problem, men det kan inte vara möjligt att utforma bestämmelser av det här slaget så att de täcker alla fall. Man får väl i stället tänka sig att erfarenheten visar om det finns behov av att i framtiden göra kompletteringar av lagen. I vår motion 1580 har vi också tagit upp frågan om åldersgränsen, men vi har accepterat den skrivning som utskottet kommit fram till och anslutit oss till tanken att den nedre gränsen för att kunna erhålla förtidspensionen bör vara 63 år. Herr talman!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

Herr talman! De möjligheter som öppnades genom riksdagens godkännande av propositionen 66 år 1970 innebar att äldre arbetstagare av arbetsmarknadsmässiga skäl kunde erhålla förtidspension. En erfarenhet som vunnits sedan beslutet kommit i tillämpning visar en markant ökning av antalet förtidspensionerade i åldrarna 63—66 år. Erfarenheterna visar emellertid också att bestämmelserna om villkoren för att erhålla förtidspension kom att tolkas olika av myndigheterna. Möjligheten att erhålla förtidspension på endast arbetsmarknadsmässiga indikationer framstod i vissa fall inte klart. Samtidig förefintlighet av medicinskt handikapp har som regel krävts för att man skulle kunna erhålla förtidspension. Enligt förslag i förevarande proposition, nr 55 år 1972, skulle det bli möjligt att bortse från den medicinska prövningen och medge förtidspension av allenast arbetsmarknadsmässiga skäl. En hake i villkoren som kunde ha uteslutit betydande grupper från möjligheten att erhålla förtidspension är bestämmelsen i propositionsförslaget att medlemmar i erkända arbetslöshetskassor som uppburit ersättning från dessa den längsta tid ersättning kan utgå är berättigade till förtidspension, om villkoren uppfylls i övrigt.

Genom att utskottet tillstyrkt yrkandet att den som under 21 månader uppburit omställningsbidrag enligt 102 8 arbetsmarknadskungörelsen kan erhålla förtidspension av arbetsmarknadspolitiska skäl har vår motions syften denna gång väsentligen blivit tillgodosedda, vilket vi vill notera med tillfredsställelse. Jag vill slutligen uttrycka den meningen att pensionering och olika slags understöd inte är den lösning som vare sig arbetstagarna eller myndigheterna bör eftersträva. Det rimliga och riktiga måste vara att alla människor, med någon arbetsförmåga, beredes meningsfyllda sysselsättningar i de delar av landet där de själva vill bo. Såväl sociala och medicinska som samhällsekonomiska skäl talar för en sådan inriktning. Herr talman!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

Herr talman! Med vår motion 1615 har vi kritiserat några av de grundläggande principerna för svensk filmpolitik. Filmavtalet 1963 slöts utan medverkan av de aktiva konstskaparna inom området och med hänsynstagande till framför allt biografbranschens intressen. Vid avtalsrevideringen nu har inte heller filmarbetarnas fackliga organisationer fått delta i förhandlingarna. Med det särskilda yttrande som jag har fogat till utskottsbetänkandet har jag bl.a. velat understryka det felaktiga i det här förfarandet. Jag har dessutom velat framhålla att de berättigade krav på medverkan i filmpolitikens utformning och medinflytande i de filmpolitiska organen som framförts av filmarbetarna själva måste beaktas i det framtida arbetet. Därför måste också vid en framtida revision av filmavtalet filmarbetarnas fackliga organisationer få ingå som självständig likaberättigat avtalsslutande part. Det nu reviderade filmavtalet innebär vissa förbättringar, men styrelsens makt blir helt avgörande, medan det s.k. förvaltningsrådet endast får en rådgivande och underordnad roll. Någon bestämmelse om representanter från personalorganisationen i styrelsen finns inte. Styrelsen tillsätts dock av Kungl. Maj:t, och det finns alltså möjlighet att på denna punkt tillmötesgå filmarbetarnas krav och ge deras fackliga organisationer platser i styrelsen, där de också för närvarande har två representanter. Vårt krav står emellertid fast, att filmarbetarna som likvärdig förhandlingspart måste få delta vid en revidering av avtalet. Det har emellertid från filmarbetarna gjorts gällande att de i propositionen 34 föreslagna ekonomiska medlen, 1,3 miljoner kronor, är trängande nödvändiga och att det nu reviderade avtalets godkännande av Kungl. Maj:t är en förutsättning för att anslå medel. Därför kan vi, med understrykande av att filmarbetarnas organisationer i framtiden bör ges ett verkligt inflytande över filmpolitiken, i dag ansluta oss till propositionen, som innebär ett selektivt stöd med 1,3 miljoner kronor. Detta stöd överensstämmer med förslag som har förts fram av filmarbetarna själva. Det selektiva förhandsstöd som dessa pengar skall användas till måste ses som en riktigare form än den tidigare ersättningen, som utgick i proportion till gruppbiljettintäkterna. Denna förändring är alltså viktig, och den är också riktig, men fortfarande inriktas filmstödet huvudsakligen på långfilmen. Det innebär att den privatkapitalistiskt dominerade filmbranschen även i fortsättningen kommer att erhålla större delen av filmstödet. Vi anser därför att reglerna för produktionsstödet bör vidgas till att omfatta även produktionsoch distributionsformer som går utöver vanliga biograflångfilmer, t.ex. TV-film, videokassetter och uppsökande film. Den framtida filmpolitiken bör alltså vara sådan att statligt stöd i princip omfattar alla dessa områden. Jag har alltså inget annat yrkande än utskottets. Men låt mig till sist, herr talman, få uttrycka den förhoppningen att den pågående filmutredningen kommer att lägga fram goda förslag för den långsiktiga filmpolitiken i Sverige vilka inte är begränsade av den snäva intresseavvägning som kännetecknar avtalsrevideringen mellan staten och filmbranschen.

Herr talman! Till kulturutskottets betänkande nr 13 är fogad en reservation av herr Nilsson i Agnäs med anledning av en motion, nr 1616, i vilken yrkas avslag på förslaget om statligt filmstöd. Motionen följs alltså upp i reservationen. Filmstödet är motiverat av att biljettintäkterna vid landets biografer har sjunkit. I propositionen sägs direkt att detta till stor del beror på TV:s kraftiga expansion. När man har detta för ögonen tycker jag det skulle vara motiverat att ta pengarna därifrån, och därför kunde det vara lämpligt att införa reklam-TV. Den konsekvensen har man emellertid inte dragit. Departementschefen föreslår i stället att staten skall bidra med ett filmstöd på 1,3 miljoner kronor. Att biografernas intäkter har minskat är jag personligen helt övertygad om beror på att det numera görs sådana filmer att folk inte vill gå och se dem. Det framgår bl.a. av att folk med stort intresse tar emot de några tiotal år gamla filmer som nu visas i TV. När man fått fram ett sådant resultat, måste det vara något fel med nyproduktionen.

Nu föreslås en omfördelning mellan fonderna och en nedtrappning av A-fonden från 20 till 15 procent. Denna nedtrappning skall ersättas med statsmedel, som uppgår till 767 000 kronor för nästa budgetår. Enligt det reviderade avtal, som här redovisas, har man utgått ifrån att staten skall ersätta även den fortsatta avtrappningen från 15 procent ned till 0, vilken skall ske under de kommande åren. Detta har departementschefen inte tagit ställning till. Om så sker kommer vi när avtrappningen är fullständig enligt de beräkningar som nu har gjorts att få ett filmstöd från staten enbart till den fonden med 3 miljoner kronor per år. Utöver detta föreslås att Dramatiska institutet skall få 532 000 kronor i statsbidrag, vilket belopp skall avlastas filminstitutet och i sista hand biograferna. Om detta statsbidrag inte införs, tvingas man att på något sätt ta ut beloppet från biograferna. Anledningen till att ett statligt filmstöd begärs är att biograferna inte anses tåla en sådan belastning. Då kan man fråga sig varför biograferna går så dåligt. Här kommer TV och intresset för de filmer som produceras med som främsta orsaker. Man kan fråga sig om vi verkligen skall bevilja nya statsbidrag så fort någonting i samhället inte lönar sig. Jag tror att vi måste tänka efter. I reservationen av herr Nilsson i Agnäs heter det: ”Den viktigaste förutsättningen för att den svenska spelfilmen skall kunna fortleva är att den genom sin konstnärliga kraft och sitt värde kan attrahera och behålla sin publik och att den kan förmedla berikande upplevelser. Detta kan snarare än statligt stöd garantera den svenska filmens fortsatta existens som kulturfaktor i samhället.” Jag tror att just det sista som sägs är alldeles riktigt. ”Detta kan snarare än statligt stöd garantera den svenska filmens fortsatta existens som kulturfaktor i samhället”, att man kan visa sin egen inneboende kraft. Det är på detta sätt företagsamhet över huvud taget fungerar. Man måste kunna visa att man producerar varor och tjänster som folk vill ha. I reservationen heter det att mycket talar enligt utskottets mening för att andra distributionsformer än biograferna i framtiden kommer att få större betydelse. Jag tror att det är riktigt. Då kommer naturligtvis TV in som den största faktorn. Skall man stödja den här verksamheten utanför den ordinarie och som jag ser det riktiga vägen genom biografintäkter, måste man söka det stödet hos TV som har bidragit till minskade intäkter genom att folk i stället sitter hemma och tittar på TV. Den viktigaste och principiella frågan är om vi skall införa nya bidrag så fort någonting inte lönar sig. Vad får det för konsekvenser? Så kan vi ju bara inte fortsätta. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen av herr Nilsson i Agnäs.

Herr talman! Det föreslagna statliga filmstödet som vi nu behandlar omfattar 1299 000 kronor för budgetåret 1972/73. Dessa pengar är avsedda att användas till en fri konstnärlig utveckling av svensk långfilm som skall visas på biograferna för stor publik. Som herr Åkerlind framhöll har emellertid denna publik minskat under senare år, och TV utgör en betydande orsak till denna minskning. Filmbranschens ekonomiska situation har blivit allt sämre, vilket inte är något unikt för vårt land. Samma sak kan noteras i t.ex. Japan, Västtyskland, USA och England. Den internationella filmkrisen har också bidragit till ekonomiska svårigheter för svensk film genom att man inte nu som tidigare kan exportera film. Den främsta orsaken till publikbortfallet på biograferna torde emellertid få sökas i TV:s utbredning och det ökade programutbudet där. TV har tagit upp konkurrensen med andra fritidsaktiviteter och den är också ett medium för film. TV har, som herr Åkerlind nämnde, utbud av äldre svensk långfilm som tydligen många människor gläds åt att se. Nu har utskottet instämt i vad som uttalas i propositionen, att det finns risk för att en betydande konstnärlig tradition på filmområdet går till spillo liksom för att tekniska och personella resurser skingras. Då vi inom utskottsmajoriteten önskar att svensk konstnärlig film produceras, eftersom vi anser den vara en viktig kulturfaktor i det moderna samhället, har vi tillstyrkt propositionen. Enligt utskottets mening är det angeläget att vidmakthålla den tradition som finns på det här kulturområdet. Det är enligt utskottets mening anledning att slå vakt om den traditionen, och vi betraktar den som ett nödvändigt inslag i kulturpolitiken. Herr Nilsson i Agnäs har reserverat sig i utskottet och herr Åkerlind har här talat för reservationen. Jag noterar emellertid att herr Nilsson i Agnäs skrivit följande i sin reservation: ”Otvivelaktigt är det från kulturpolitisk synpunkt av vikt att produktionen av svensk konstnärlig film vidmakthålles.” Det är alltså inte på den punkten meningarna går isär. I reservationen står det vidare: ”Den viktigaste förutsättningen för att den svenska spelfilmen skall kunna fortleva är att den genom sin konstnärliga kraft och sitt värde kan attrahera och behålla sin publik och att den kan förmedla berikande upplevelser.” Detta är en vacker tanke, skulle jag vilja säga. Men jag är övertygad om att den inte håller inför den kalla verkligheten. Det kan beklagas, men det är ändå så. Risken är att om staten inte lämnar bidrag så får vi färre kvalitetsfilmer. Genom det reviderade avtalet har vi nu kommit fram till att en särskild fond skall lämna förhandsstöd för svenska långfilmer. På det sättet erhålles produktionslån och produktionsgarantier. Herr Åkerlind frågar vart det tar vägen om samhället skall lämna bidrag så snart någonting inte är ekonomiskt lönande. Ja, men vart tar det vägen om vi inte lämnar något stöd? Vi kommer inte ifrån att om vi vill ha en produktion och en visning av svensk konstnärlig film, då måste vi också enligt min mening vara beredda på att ge den filmproduktionen stöd. Detta är ett decentraliserat kulturutbud genom att det är möjligt att visa filmerna på många platser i landet där människorna har tillfälle att ta del av denna konstyttring. Hur man i den här diskussionen kan få in reklam-TV och därifrån kräva pengar det kan jag inte klara ut. Vi har nu att behandla en proposition som gäller frågan om ett direkt anslag för statligt filmstöd. Naturligtvis kan man då tala om konstartens egen ekonomiska bärkraft — den är värdefull. Men hur skulle vi kunna få t.ex. Operan att bli ekonomiskt bärkraftig? Vi vill ändå inte vara den förutan. Vi vill inte heller vara utan konstnärligt värdefull film. Därför har vi inom utskottsmajoriteten tillstyrkt propositionen. Beträffande fru Rydings yttrande vill jag fatta mig rätt kort. Hon har anslutit sig till utskottets yrkande, men hon anser att filmarbetarna skulle ha större inflytande. Nu förutsätter utskottet att Kungl. Maj:t tar upp de synpunkter som framförts av filmarbetarnas fackliga organisationer. I betänkandet har vi skrivit på ett sådant sätt, att man har anledning att förvänta att så sker. Utskottet har för övrigt ingen anledning att anta annat än att regeringens drive för större personalinflytande i olika verksamheter även skall komma till uttryck i filminstitutets styrelse. Vi har alltså inte ansett att personalen skall utestängas, men man bör i detta sammanhang komma ihåg att i förvaltningsrådet ges möjligheter att ge filmarbetarna representation. Detsamma gäller också i den nya fondstyrelsen. Filmarbetarna är alltså, som sagt, inte bortglömda, men vi har inte nu velat gå längre än till att förutsätta att de synpunkter som är framförda också skall bli beaktade. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets betänkande.
Herr talman! Herr Mattsson i Lane-Herrestad talar i detta ärende, som gäller filmen och biograferna, om ett decentraliserat kulturutbud, men jag vill peka på att det väl förekommer en ännu större decentralisering i televisionen, genom vilken visningen är decentraliserad till varje hem. Herr Mattsson frågar också hur man kan komma in på frågan om reklam-TV i detta sammanhang. Då undrar jag hur man kan komma in på frågan om Operan i filmsammanhang. Jag tycker att man då har kommit ännu längre bort från ämnet. Sveriges Radio-TV borde betala en rimlig ersättning för att få visa filmer, eftersom man därigenom drar folk från biograferna. Det är därifrån pengarna skall tas, om filmproduktionen inte går ihop — inte genom statsmedel. Det finns alltså i detta liksom i många övriga fall andra vägar att gå än att tillgripa statsbidrag.
Herr talman! När det gäller möjligheterna till ett decentraliserat kulturutbud genom filmen vill väl ingen bestrida att det finns en oerhörd mängd av biografer, där man kan se film. Och det är väl en väsentlig skillnad mellan att se en film på en biograf och att se den på TV. För övrigt krävs det en helt annan teknik för att producera pjäser i TV än för att producera filmer, som skall visas i en stor lokal. Herr Åkerlind undrar vidare hur man kan komma att tala om Operan i detta sammanhang. Jag har sagt att det inte är möjligt för oss att i alla avseenden få de olika kulturyttringarna ekonomiskt självbärande och att det därför behövs ett statligt stöd. Jag tar Operan som exempel på kulturyttringar, vilka man inte vill mista men för vilkas upprätthållande det ändå behövs ett stöd från det allmänna.

Herr talman! Solbacka läroverk i Daga kommun, Mariannelundsskolan i Eksjö kommun och gymnasiedelen av Restenässkolan i Uddevalla kommun är de enskilda skolor eller privatskolor som har det lägre statsbidraget på kronor 6:50 per elev och dag av läsåret. Övriga enskilda skolor av samma typ har ett högre statsbidrag som uppgår till i genomsnitt 85 procent av skolornas bidragsunderlag. Av huvudmännen för de tre missgynnade skolorna har Stiftelsen Solbacka läroverk med Södermanlands läns landsting träffat en preliminär överenskommelse om att verksamheten vid Solbacka läroverk avvecklas med början den 1 juli 1972 och att landstinget övertar anläggningarna för att där driva annan verksamhet. Hemställan i motionen 1140, följdmotion till partimotionen 498, om att det högre statsbidraget skall utgå till Solbacka läroverk får därmed anses ha förfallit och kvar står endast hemställan om att Mariannelundsskolan och Restenässkolan skall få det högre statsbidraget. Utskottet avstyrker kortfattat denna förhöjning, som dock måste betraktas som både rimlig och rättvis. Det finns ingen anledning till att dessa båda skolor som de enda skall behöva arbeta under hårdare ekonomiska villkor än andra motsvarande enskilda skolor. Villkoren är svåra nog ändå. Det är alltså mycket angeläget att skolorna gives bidrag som bättre säkrar deras fortsatta existens, verksamhet och utvecklingsmöjligheter. De enskilda skolorna är som vi ofta framhållit från moderat håll att betrakta som värdefulla komplement till det allmänna skolväsendet som har kommunal huvudman. Skolorna får inte riskera att kvävas genom otillräcklig anslagsgivning. I motionen 1140 begäres även statsbidrag till tvåårig social linje vid Höglandsskolan i Stockholm. Nu pågår emellertid som utskottet framhåller överläggningar mellan Stiftelsen Höglandsskolan och Stockholms skoldirektion om kommunalisering av skolan. Sannolikt kommer därvid även den framtida organisationen av skolan att tas upp.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

Herr talman! Som nämnts handlar utbildningsutskottets betänkande nr 15 om bidrag till Mariannelundsskolan. Mariannelundsskolan har bedrivit en omfattande verksamhet i 68 år, och många ungdomar har där fått en gedigen utbildning. På senare år har skolan haft en viss social rekrytering. Ungdomar med speciella svårigheter har fått en chans att läsa vid skolan och komma i en ny miljö. Till Mariannelundsskolan utgår innevarande budgetår statsbidrag med 6:50 kronor per elev och läsdag i vad avser grundskolans högstadium men inget bidrag till dess gymnasieskola. Skolöverstyrelsen och socialstyrelsen har i remissyttranden i samband med sökt extra statsbidrag till skolan mycket kraftigt tillstyrkt att skolans fortsatta verksamhet säkerställs. Skolöverstyrelsen framhåller i sitt yttrande att den verksamhet som bedrivs av Mariannelundsskolan för elever med anpassningssvårigheter är ”ett omistligt inslag i det för övrigt torftiga register av åtgärder som står till buds”. ”Utan denna resurs skulle samhällets möjligheter att hjälpa den här aktuella kategorin av ungdomar ytterligare reduceras i en situation som redan i nuläget inger oro”, säger skolöverstyrelsen. Socialstyrelsen anser Mariannelundsskolans verksamhet vara ett betydelsefullt alternativ i barnavårdsnämndernas förebyggande verksamhet och anser det vara synnerligen angeläget att skolans fortsatta verksamhet garanteras. I årets petita för budgetåret 1972/73 tillstyrker skolöverstyrelsen statsbidrag även till Mariannelundsskolans gymnasiedel under motiveringen att skolan alltmer visat sig fylla en viktig social funktion genom att med goda resultat omhänderta elever med grava anpassningssvårigheter. Möjlighet finns visserligen att placera elever i behov av miljöbyte vid riksinternatskolorna men för att omhänderta elever med svårare anpassningsproblem fordras särskilda kurativa och personella resurser. Mariannelundsskolan kan enligt SÖ:s mening erbjuda dessa elever en lämplig miljö. Väsentligt för Mariannelundsskolans arbete är att den arbetar med små klassavdelningar. Detta medför emellertid avsevärt ökade omkostnader vilka gör skolan absolut beroende av statsbidrag. Jag finner det anmärkningsvärt att utskottsmajoriteten nonchalerat SÖ:s och socialstyrelsens förslag — ja, man kan säga att det är inkonsekvent. Det är nämligen inte mer än sju år sedan skolan uppförde ett helt nytt, toppmodernt elevhem för 1,5 miljoner kronor. Av denna kostnad täcktes 91 procent med statsbidrag. Nu helt plötsligt tar staten sin hand från skolan. Uteblir statsbidrag är det omöjligt för Mariannelundsskolan att fullfölja driften i nuvarande form.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

Herr talman! Den här frågan har behandlats av riksdagen flera år. Förra året och året dessförinnan hade riksdagen en ganska omfattande debatt om statsbidragsgivningen till Restenässkolan och till Mariannelundsskolan. Det finns inte anledning för mig att upprepa vad som då blev sagt, utan jag kan konstatera att utskottet inte finner att nya omständigheter har tillkommit under de två senaste åren som motiverar ett annat ställningstagande än det riksdagen tidigare har gjort. Jag vill dock rätta ett missförstånd. Herr Johansson i Skärstad sade, med instämmande av fröken Hörlén, att staten nu tar sin hand från Mariannelundsskolan. Det är naturligtvis alldeles fel att säga så. Det bidrag som skolan får avser icke utskottet att staten skall ta ifrån den. Den här debatten gäller om vi skall utvidga statsbidragsgivningen till skolan eller inte, och det är på den punkten riksdagen tre fyra år har sagt nej. Det bidrag som Mariannelundsskolan hittills har fått kommer den att få även forsättningsvis. Det skadar kanske inte att erinra om att de fyra riksinternatskolor som riksdagen har inrättat reduceras till tre därför att en av dem — Viggbyholmsskolan — lägger ned sin verksamhet eftersom det inte finns elever tillräckligt. Och inte ens de andra tre skolorna har tillräckligt med elever. Att i en situation då riksinternatskolorna inte är fullbelagda utvidga statsbidrag till andra privata skolor för att de skall syssla med verksamhet i stort sett likadan som den som riksinternatskolorna bedriver kan icke vara motiverat. Restenässkolan har inte bett om mera pengar än den har, och därför finns det ingen anledning för riksdagen att nu gå längre än Kungl. Maj:t vars förslag överensstämmer med vad Restenässkolan själv har önskat. Herr talman! Med hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När jag sade att staten tar sin hand från Mariannelundsskolan syftade jag på att med det bidrag skolan har i dag kan den inte fortsätta; personalen har redan sagts upp. Då man inte vill ge bidrag till gymnasiedelen kan skolan alltså inte arbeta vidare, och det är detsamma som att man tar sin hand från den. Sedan skulle jag vilja fråga herr Alemyr när det gäller riksinternatskolorna: Har de inte fullbelagt för närvarande? Jag har hört att de skulle ha det. Vart skall då dessa elever ta vägen?

Herr talman! Herr Alemyr efterlyste nya motiv för höjningen av statsanslaget till de här två skolorna som vi nu debatterar. Det nya motivet — och det kommer åter och åter med förnyad kraft — är att med hänsyn till kostnadsutvecklingen för skolorna kan vi inte fortsätta att upprätthålla skillnaden mellan det lägre och det högre statsanslaget. Det finns inga sakliga skäl som motiverar att en enskild skola får ett högre statsbidrag med 85 procent av den statsbidragsgrundande kostnadsdelen och en annan skola av samma typ, med samma insats osv., får det lägre bidraget med 6:50 per elev och läsår. Det är en helt konstlad skillnad i bidragsgivningen som numera är uteslutande av historiskt intresse. De två skolor som är kvar bör faktiskt, med hänsyn till kostnader och annat som jag nu anfört, få det högre bidraget. Det är den möjlighet dessa skolor har att fortleva. Och ingen vill väl att de skall läggas ned — jag tror inte någon här i kammaren vill stiga upp och säga att det är önskvärt.
Herr talman! Får jag svara herr Johansson i Skärstad att enligt uppgifter som jag har inhämtat är det i riksinternatskolorna icke för närvarande fullbelagt. Till fröken Hörlén vill jag säga att när riksdagen fattade beslut om riksinternatskolor, bestämde riksdagen att tre typer av elever skulle vistas i dem — dels utlandssvenskarnas barn, dels s.k. glesbygdsungdomar, dels också socialt missanpassad ungdom. Riksdagen har alltså beslutat att de kategorier ungdomar som det här talas om skall tas emot vid riksinternatskolorna. Med hänvisning till att det sålunda finns platser lediga är det icke motiverat att utvidga statsbidragsgivningen till de två privata skolor vi nu talar om.

Herr talman! Fröken Hörléns beskrivning av vilken lärartyp som behövs för sådan här verksamhet tror jag är riktig. Men det finns ingenting som stöder påståendet att lärarkåren vid t.ex. Grännaskolan inte skulle ha samma kapacitet som den lärarkår fröken Hörlén nu hänvisar till. Jag tycker det är ett ganska allvarligt angrepp mot de lärargrupperna att vilja hävda att de inte skulle kunna vara ägnade att ta hand om den här typen av ungdom.

Herr talman! Det är märkligt här i riksdagen: om man begär ett anslag för att klara en nödvändig utgift, så får man sin begäran avslagen av utskottet. Och vill man spara, så kan man vara förvissad om att samma utskott säger nej då också. Vi har hört finansminister Sträng tala om sparandet och säga att landsting och kommuner måste vara försiktiga med utgifterna under den kommande tiden. Och i går kväll hörde vi herr Helén säga att nu måste vi vara mycket försiktiga med samhällets utgifter. Det där låter ju mycket bra. Men det förefaller som om inget parti i praktiken vill vara med om en rationalisering, som innebär en besparing på några miljoner. I varje fall vill det synas som om utbildningsutskottet inte vill vara med om det i föreliggande betänkande. Man vill också mycket kritiskt granska den statliga verksamheten. Vi har vid skilda tillfällen funnit att statlig verksamhet medvetet eller av okunnighet inte har fullgjort sina uppgifter på det sätt man skulle ha önskat, samtidigt som vi varit medvetna om att den statliga verksamheten måste byggas ut. Nu har jag i en motion visat på ett sätt att spara pengar i utrustningsnämnden för universitet och högskolor. Det gäller för all del bara litet över 600 000 kronor, men det är ju ändå en bra slant också i stora sammanhang.

Men när jag då har påtalat vissa av de inköp som utrustningsnämnden för universitet och högskolor har gjort, säger utskottet att det gäller ju bara inköp av en del dentalmateriel. Ja, men nämndens upphandling uppgick ju förra året till 68 miljoner kronor. Om nämnden icke kan göra inköp som är affärsmässigt motiverade eller göra en vettig kvalitetsbedömning av materielen har man ju anledning ingripa på detta område såväl som på andra. Att denna nämnd gör av med 68 miljoner kronor är en sak. Men hur mycket lurar man därigenom landstingen att offra på felaktiga inköp? När statliga inköpare betalar 100 procent eller mer över lägsta anbudspriset och ibland för en sämre vara påverkar detta nämligen de inköp som landstingen gör — och jämväl de som kommunerna gör, förutsätter jag, men det känner jag sämre till. Detta är att slösa med pengar. Utskottet har tagit upp olika punkter i motionen. Jag skulle vilja börja med att beröra de inköp som gjorts. En kofferdamklammer skall kosta ungefär tre kronor. Nu betalar man åtta kronor. Då har man haft tre personer, en i Stockholm och två i Göteborg, som i ett års tid sysslat med en mycket enkel provning. Jag tog mig före att anlita en ingenjörsfirma med sakkunnig arbetskraft för att få veta hur man skulle utföra det prov man nu använt så lång tid till och betalat så mycket pengar för. Provet kostar just ingenting, och på en minut kan man göra 900 prover. Så många provningar har icke de tre sakkunniga gjort i detta sammanhang. Det gäller här mycket enkla saker. Det behövs bara en mekaniskt kunnig arbetare som gör proven. Varför skall man inte inom en statlig nämnd kunna anlita sakkunnigt folk och inte några högt utbildade personer som över huvud taget inte kan bedöma det hela? Det gäller ju ändå ganska enkla saker. Jag har haft tillfälle att följa inköpen av amalgam. Utskottet har inte funnit att nämnden gjort några felaktiga inköp. Men varför har man då nu börjat köpa tysk amalgam för 120 kronor mer per kilo än man kan få kvalitetsamalgam för här? Det som sägs i utskottets betänkande låter ju väldigt vackert; man återger där i stort sett bara vad de som gjort dessa tokiga inköp säger. Och sedan blir det ännu värre. Beträffande provningen av amalgam m.m. talar man om den nya anstalt som skall komma i gång i Norge. Har inte utskottet hört talas om amalgamskandalen i Norge? En mycket lärd person uppgav att man hade gjort en vetenskaplig utredning, och när han pressades på den punkten visade det sig att utredningen var gjord av en firma här i Stockholm som hade intresse i saken. Har inte utskottets ledamöter insett att dentalbranschen befinner sig i den situationen att tandläkarna själva får syssla med affärsverksamhet? Har inte utskottet lagt märke till att alla inköp kan styras genom att man går in för vissa märken? Det låter mycket vackert när man redovisar utredningarna, men mycket därvidlag är konstigt. Vi har t.ex. upplevt att man skulle rena kvicksilver med hjälp av sämskskinn, men när det felaktiga i det förfarandet påtalades av en sakkunnig slutade man med sämskskinnet. Sedan skulle det köpas silver — första gången bara litet över 15 kg. När anbud begärdes om priser på silver uppfattades det från flera parter som om det gällde rent silver. Det rena silvret kostar 340 kronor per kg enligt det lägsta anbudet, men man köpte för 600 kronor per kg. I det silvret hade blandats in en del föroreningar, och det kunde inte anses som rent silver. Den aktuella provningen kunde ha gjorts i Sverige för en mycket ringa penning, och jag vet att man kunde få en analys av silvret utförd i Västerås. Sedan har det börjat talas om att man ville ha en viss vara. Om det hade angetts när anbud begärdes skulle det här silvret ha varit billigare än 340 kronor per kg — och i stället gav man 600 kronor per kg för det. Även om det kan sägas att de olika inköp som gjorts inte är så stora smittar förfarandet ändå av sig. Jag skulle kunna ge en mängd exempel. Jag har gått till väga så att jag har försökt skaffa avskrift på anbud, jag har sett anbudshandlingar och protokoll m.m., och jag har även fått ta del av ingående brev. Trots att det ligger till på detta sätt kommer utrustningsnämnden inte att få anställa en kunnig verkstadsarbetare eller någon som kan göra kvalitetsbedömningar m.m. I stället föreslås att vid nämnden skall anställas höga tjänstemän igen, och det tycker utskottets ledamöter är rimligt. Det här får inte fortsätta om vi över huvud taget skall bedriva olika slag av verksamhet. Nu föreslås en tjänst i Ce 1, och är man så högt uppsatt måste man naturligtvis ha skrivbiträden m.m. och man måste också ha en byrådirektör eller liknande. Emellertid har det viktiga glömts bort, nämligen att här måste anställas människor som kan utföra ett prov och som vet hur det hela skall fungera. Anledningen till att jag tagit upp de här frågorna till diskussion är att vi inte kan fortsätta att ha undermålig granskning av varor när det gäller inköp som är ganska betydande. Det är också märkligt att utskottet inte har tagit hänsyn till vad näringsfrihetsombudsmannen skrivit i de här olika frågorna. Han är medveten om att berörd personal, trots att statsrådet anfört att man skall köpa till lägsta pris och beakta kvaliteten, inte bryr sig om det. Om det beror på okunnighet av dem som skall verkställa upphandlingarna må det vara en sak. Men om det kan misstänkas att det kan vara en medveten okunnighet som tar sig uttryck på ett icke affärsmässigt sätt är det allvarligare. Herr talman! Jag kan naturligtvis inte påverka ett enhälligt utskott, det är jag fullt på det klara med. Men nog hade väl utskottet ändå kunnat försöka sätta sig in i den här frågan. Vi löser inga problem med det nya institutet i Norge. Det kostar en massa pengar. Vi har en statlig provningsanstalt. Varför använder man inte den? Varför kan vi inte gå till våra industrier som har mycket bra utrustning på det här området och låta dem klara det hela? Måste man köpa dyr apparatur för att tre vetenskapsmän skall hålla på ett år och prova det hela? Sedan en annan sak. Vi skall genomföra en tandvårdsförsäkring. Hur skall vi klara utgifterna i samband därmed om vi inte lär de här gossarna som sysslar med tandvård m.m. att även forska och finna andra vägar? 1942 tillsatte medicinalstyrelsen en sakkunnig som skulle pröva biologisk forskning och tillämpning i ett försök i Göteborg. Men när det visade sig att man kunde gå andra vägar än att borra sönder tänderna på barn, stoppade man plötsligt det hela. Lika väl som vi inom plastikkirurgin har kunnat visa upp möjligheter till en ny operativ ordning är det ändå så, att tandemaljen är levande. Varför inte då sätta in en biologisk forskning, så att vi i stället för att borra sönder tänderna kunde försöka bota? Nu har jag sett — jag vet inte vem som står bakom det — att man skall plastbehandla tänderna. Jag misstänker att någon av tandläkarhögskolornas gossar står bakom det också. Men jag hoppas verkligen att man inte skall ge pengar till en sådan verksamhet. Tänk om vi kunde slippa skojet på den här marknaden. Sedan skulle det vara önskvärt att någon läkare sade ifrån beträffande tokeriet med tandkräm m.m. och en del andra saker, därför att tandvården kostar landstingen, staten och kommuner så mycket pengar att vi måste sluta med hela denna underliga verksamhet som tillåts pågå i olika sammanhang. Ja, herr talman, jag skulle ha önskat att utskottet hade gått på en positiv skrivning men för att understryka hur betydelsefullt jag anser att det är att vi skall få någon ordning på inköpen även när det gäller staten yrkar jag bifall till min motion.
Herr talman! Utskottet har inte sparat någon möda när det har gällt att behandla herr Lundbergs motion. Den var nämligen ganska uppseendeväckande. Den innehåller en rad grava anklagelser mot utrustningsnämnden för universitet och högskolor. Utskottet sände därför motionen på remiss till utrustningsnämnden själv, till universitetskanslersämbetet och till riksrevisionsverket. Vi har i vårt betänkande mycket utförligt redovisat remissvaren. Om man skall sammanfatta dem kan man göra det mycket enkelt: de påvisar att herr Lundbergs motion är illa underbyggd i vad gäller fakta och hämtar sin exemplifiering från erfarenheter av annan upphandling än den som utrustningsnämnden svarar för. De allvarliga beskyllningarna mot nämnden och dess tjänstemän som nu har upprepats saknar grund.